Fru talman! Socialdemokraterna föreslår i sin motion att lagen om förvärv av hyresfastighet skall ses över. Utskottsmajoriteten anser inte att det finns anledning till en sådan översyn. Lagen trädde nämligen i kraft den 1 juli 1979 och har alltså tillämpats endast ett halvt år. Det är för tidigt att säga att den inte är effektiv. Man har genom lagen stärkt hyresgästorganisationernas ställning. De har nu ställning som part och kan därmed anföra besvär. Lagen vidgades också till att gälla hela landet. Tidigare gällde den bara i sju namngivna kommuner. : Vad gäller bruksvärdessystemet sker en utvärdering, som hyresrättsutredningen har i uppdrag att göra. Det bör vara helt tillfredsställande och bättre än en översyn. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till civilutskottets hemställan.

Fru talman! I motion 330 har vi tagit upp frågan om hyreslagens regler för besittningsskydd och hyressättning vad avser affärslokaler och andra lokaler. Dessa regler skiljer sig från motsvarande regler för bostadshyreslägenheter. Lokalhyresgästen har ett betydligt svagare besittningsskydd, etts.k. indirekt besittningsskydd än bostadshyresgästen. Detta innebär att lokalhyresgästen alltid kan tvingas flytta från lokalen, om han blir uppsagd, men att han har rätt till ersättning om uppsägningen varit obefogad. Sådan ersättning kan bl.a. utgå om fastighetsägaren begärt en hyra som är oskälig. Men eftersom fri hyressättning gäller räcker det för fastighetsägaren att han kan visa att det finns någon annan som erbjuder sig betala den begärda hyran för att han skall slippa att utge sådan ersättning. Dessa regler infördes i och med att hyresregleringen för lokaler avskaffades 1972. Sedan dess har frågan varit föremål för en intensiv diskussion. Frågan har behandlats i riksdagen vid ett par tillfällen. Det har, som utskottet också skriver, bl.a. lett till att lagstiftningen ändrades förra året i syfte att stärka det indirekta besittningsskyddet. Vi menar emellertid att den lagändringen är otillräcklig. Det svaga besittningsskyddet och den fria hyressättningen har lett till betydande konsekvenser framför allt i storstädernas centrala delar. Småbutiker med inriktning på närservice för de boende slås ut och ersätts med kontor och affärslokaler, där hyresgästerna har större möjligheter att betala de oacceptabelt höga hyrorna. På så sätt utarmas centrala delar av storstäderna på nödvändig närservice. Samtidigt kan fastighetsägarna tillgodoräkna sig helt oskäliga vinster. I vår motion har vi belyst den här situationen med ett exempel. Låt mig nämna ett annat hämtat från tiden efter det att fjolårets lagändring trätt i kraft. En fastighetsägare uppsäger för hyresreglering fyra butiker inriktade på närservice åt de boende i området. Samtliga dessa butiker är enpersonsföretag. Före uppsägningen uppgår hyran till 250 kr. per kvadratmeter. Fastighetsägaren begär en hyra på 500 kr. per kvadratmeter. Ärendet hänskjuts till hyresnämnden, som lägger ett medlingsbud på 400 kr. per kvadratmeter. Detta bud accepteras av hyresgästerna men icke av fastighetsägaren. Därmed kan inte överenskommelse träffas, och hyresgästerna tvingas flytta eller lägga ned sin verksamhet. Erfarenheterna visar att in träder verksamheter av mer spekulativ karaktär: porrbutiker, antikvitetshandlare, m.m. Hyresgästföreningen, som i det här fallet företrädde lokalhyresgästerna i hyresnämnden, ser med oro på utvecklingen. Den innebär, säger man, en allvarlig utarmning av bostadsområdenas kvalitet och service. Och det är inte fråga om några enstaka fall. I fjol rörde det sig om ett 50-tal liknande fall bara i Malmö. Fru talman! I utskottets betänkande hänvisas till att stadsförnyelseutredningen kommer att uppmärksamma problemen. Förutsättningen för en levande stadsmiljö är att det finns ett blandat urval av föreningsaktiviteter, social och kommersiell service, samt ett differentierat näringsliv. Delar av den sociala och kommersiella servicen kan trots mycket höga hyror etablera sig i de olika stadsdelarna. Värre är det för föreningar och mindre näringsidkare att fortsätta sin verksamhet på grund av de mycket höga hyreskostnaderna. Det är dessa verksamheter som måste skyddas av lagstiftningen. Utskottet menar att det inte finns tillräckligt underlag för att avgöra om fjolårets lagändringar fått avsedd effekt. Vi menar att lagändringarna visat sig vara otillräckliga. Jag skall inte ställa något yrkande i dag. Det skulle ha föga framgång mot ett enigt utskott. Om utskottet vill ha litet längre tid för att vinna erfarenheter av effekterna av fjolårets lagändringar, så må detta vara hänt. Men utvecklingen måste följas noga, och om situationen inte förbättras måste en förstärkning av lokalhyresgästernas ställning snabbt aktualiseras.
Fru talman! Kerstin Ekman lämnade en föredömligt kort redogörelse för utskottsmajoritetens ståndpunkt. Jag fick av hennes inlägg intrycket att majoriteten hade kommit till uppfattningen att en översyn inte var särskilt angelägen just nu.

Fru talman! Som jag sade har lagen verkat i ett halvt år. Att ge tidsperspektiv och ange sådana normer som Oskar Lindkvist efterlyser tycker jag är meningslöst. Det beror också på hur många fall som prövas och hur mycket erfarenheter man får under en tidsrymd. Jag tycker därför inte det finns någon anledning att ange några bestämda tidsramar.

Fru talman! I anslutning till behandlingen av de motioner som väckts med anledning av regeringens förslag till bostadsanvisningslag är även några motioner som väcktes under fjolåret föremål för behandling i förevarande betänkande, bl.a. vpk-motionen 396 i den del som avser förslag om obligatorisk kommunal bostadsförmedling.

Vpk anser som bekant att bostadspolitiken skall präglas av och utformas utifrån att bostaden är en social rättighet.

I kravet på att bostaden skall vara en social rättighet ligger också krav på en rättvis fördelning av bostäderna. Det förutsätter bl.a. en bostadsförmedling i samhällets regi. Bostadsförmedlingen skall vara obligatorisk i så måtto att alla lediga lägenheter skall lämnas dit och att fastighetsägarna skall vara skyldiga att ta emot den som bostadsförmedlingen anvisar. En sådan 151 förmedling är också nödvändig för att motverka att hyresrätten säljs på en svart marknad, liksom för att hindra spekulationshandeln med bostadslägenheter! Samtidigt måste dock hyresgästernas bytesrätt försvaras och förstärkas. Herr talman! Det förslag till bostadsanvisningslag som vi nu har att ta ställning till innehåller vid första anblicken en rad vettiga åtgärder. Kommunen får rätt att bestämma om ett visst område skall användas för bostadsanvisning, vilket innebär att bostadsförmedlingen — om det finns någon — kan rekvirera lägenheten till bostadssökande. Fastighetsägarna måste anmäla alla lediga lägenheter till bostadsförmedlingen eller annat kommunalt organ. Ett skäl till att kommunen väljer ut ett visst område kan vara att man vill få en allsidig sammansättning på dem som bor där; exempelvis kan det då behövas fler barnfamiljer. Fastighetsägarna blir skyldiga att ta emot de hyresgäster som bostadsförmedlingen anvisar men kan säga nej till enskild hyresgäst, och då kan kommunen hyra lägenheten åt den som fått nej. Lagförslaget gäller som bekant också bostadsrätter första gången de skall säljas eller upplåtas.

Det sades att förslaget till bostadsanvisningslag var avsett att stärka hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden, och det var nästan ingen måtta på hur bra förslaget var. Frågan om kontrollen av lagens efterlevnad avfärdades i stort sett med att de som bodde i resp. hus förhoppningsvis skulle rapportera till bostadsförmedlingen, om ett byte var på gång. Det framgick redan tidigt att man från regeringens sida inte tänkte föreslå bestämmelser som kunde tvinga fastighetsägarna till ett riktigt samhällsansvar och att fastighetsägarna utan större risk kunde strunta i lagen. Förslaget erhöll i stort sett positiva och okritiska omdömen från massmedia, och man lyckades framställa den kommande bostadsanvisningslagen så positivt att man ordentligt skrämde upp de privata fastighetsägarna. Inför det val vi hade i höstas utnyttjade Sveriges Fastighetsägareförbund det relativt ofarliga och lama förslaget i en väldig skrämselpropaganda. Man distribuerade en folder till hyresgästerna i privatägda hyreshus där man gjorde gällande att den kommunala anvisningsrätten medförde tvångsplacering av misskötsamma och störande hyresgäster i den fastighet hyresgästen bodde i. Man ställde frågan om de berörda var beredda att offra sin boendemiljö och framhöll rätten att avvisa hyresgäster man inte ville ha som en social rättighet! Låt mig, herr talman, nu på en gång säga att även om det enligt min och vpk:s och även många andras mening är ett mycket dåligt förslag till bostadsanvisningslag som föreligger, nu när det äntligen kommit ett sådant, så innebär det en liten förbättring i förhållande till vad som i dag råder. Det ger vissa möjligheter för kommuner med en progressiv kommunstyrelse att åstadkomma en del förbättringar. Det har i den diskussion som förekommit efter det att förslaget offentliggjordes sagts från både borgerligt och socialdemokratiskt håll att förslaget har vissa brister och skönhetsfläckar. Om utskottsledamöterna i civilutskottet, eller några av dem, delar den uppfattningen vet jag inte — i varje fall har man inte gett uttryck för detta i form av några ändringsförslag. Tillåt mig, mot bakgrund av vad som sagts från socialdemokratiskt håll i olika bostadsdebatter, inte minst i den senaste valrörelsen, uttrycka min stora förvåning över att socialdemokraterna i civilutskottet utan någon reservation har svalt hela lagförslaget. Det har i den mer interna diskussionen kring förslaget sagts att det krävdes mycken möda att få Gösta Bohman och kompani med på förslaget och att bostadsministern därför fick gå med på de olika försämringar som har skett på andra områden som rör bostadspolitiken. Det må vara hur som helst med det. Kvar står det faktum att socialdemokraterna godtagit ett uppenbarligen mycket dåligt förslag. Men jag har svårt att förstå vilka taktiska eller andra skäl som kan ha förestavat detta. För det kan väl inte vara så, att socialdemokraterna inte känner till det missnöje som finns mot skilda delar av detta lagförslag och som har tagit sig olika uttryck från hyresgästerna och bland olika politiskt och fackligt aktiva människor? Vpk har ganska utförligt i motion 1839 kritiserat olika brister i förslaget till bostadsanvisningslag och ställt förslag om vilka ändringar som främst bör åstadkommas. Jag skall erinra om några av dem och kommentera dem ungefär i den ordning de behandlas i utskottsbetänkandet.

Utskottet har alldeles rätt. Vi ser förslaget som ett steg på vägen mot större rättvisa i boendet, och vi ser det faktiskt som ett bättre alternativ än regeringens förslag, där det handlar om politiska bedömningar från resp. kommunala majoriteter om vad som behövs för bostadsförsörjningen inom en kommun. Beträffande frågan om vilken kommunal instans som skall fatta beslut om bostadsanvisningsområde sägs från utskottet att några invändningar inte rests i motioner.

En del kommuner — främst då med borgerlig majoritet i kommunstyrelsen — kommer troligen inte att ha något intresse av att tillämpa lagen. Även om det utifrån synpunkter som anförts i propositionen, som motiv för en tillämpning, och från hyresgästsynpunkt skulle vara befogat, måste man befara att en del kommuner inte kommer att använda sig av bostadsanvisningslagen. Beslutanderätten om bostadsanvisningsområde bör därför ligga hos något regionalt organ — lämpligen länsstyrelsen.” ; Utskottet har avvisat vpk-förslaget att kommunens beslut om att ett hus skall vara bostadsanvisningsområde skall gälla utan delgivning mot ny ägare av huset. Men utskottet förutsätter att erfarenheterna av lagförslaget följs upp för att på dessa skall kunna grundas eventuella fortsatta överväganden. Erfarenheterna från den privata hyresmarknaden har visat att det finns starka motiv att redan nu anta vpk-förslaget i denna del. De s.k. ersättningsreglerna har vi också kritiserat, när det gäller den utformning de har fått, och vi menar att husägaren i vissa situationer inte skall kunna få ersättning. Ett bibehållande av 10 § med dess skadeståndsregler kan egentligen bara motiveras om man menar att den bostadslöse hyresgästen medvetet skulle förhala en inflyttning i anvisad bostad. Propositionsförslagets innehåll om påföljder i vissa fall är enligt vår mening alltför snällt mot fastighetsägarna, och vi har föreslagit skärpningar, som framgår av vår motion och av utskottsbetänkandet. Utskottet har emellertid även på denna punkt avvisat våra förslag, bl.a. förslaget om att husägare, som trots allt döms till böter för att han inte följt lagen om anmälan om uthyrning av ledig lägenhet, skall vara skyldig att friställa lägenhet som upplåtits i strid med förbudet. Utskottets motiv för att avstyrka vårt förslag om skyldighet att friställa sådan lägenhet är att en sådan ordning kan tyngst drabba en hyresgäst i god tro. Men nog borde det väl vara självklart att sådan hyresgäst skall hållas skadeslös och att husägaren skall stå för kostnaderna.

Vi skiljer oss alltså våldsamt åt när det gäller sättet att betrakta hur förmedlingen av bostäder till bostadsbehövande människor skall ske. Och jagär inte förvånad över det då det gäller den borgerliga regeringen. Men jag vill än en gång återkomma till att jag är förvånad över att socialdemokraterna inte funnit skäl att på någon punkt resa invändningar eller reservera sig mot detta förslag. Herr talman!

Herr talman! Ett enigt civilutskott står bakom regeringens förslag till bostadsanvisningslag. Det som kunde ha varit en kontroversiell fråga har fått en sådan utformning att vi nu har ett förslag till en lag som är avsedd att vara ett hjälpmedel för kommunerna. Dessa skall genom förmedling av lediga bostadslägenheter skapa ökade förutsättningar för en allsidig befolkningssammansättning. Under den tid som förflutit sedan boendeutredningarna lagt fram sina förslag och remissmaterialet samlats fram till att förslaget nu skall godkännas av riksdagen har man arbetat på att stärka den bostadssökandes möjligheter, samtidigt som man lagt ner arbete på att inte träda husägarens rätt för när. Lagrådet har granskat denna sida av lagen ingående och funnit den juridiskt oantastlig. Vi löser inte alla problem för de svaga grupperna på bostadsmarknaden med detta förslag, men det ger kommunerna möjlighet att dämpa effekterna av boendesegregationen. Kampen mot segregerat boende måste föras på flera fronter liksom ansträngningarna att klara de svaga gruppernas situation. Det finns enligt utskottets mening ingen anledning att överväga generell och obligatorisk bostadsförmedling. Man skapar inte fler lägenheter med sådana åtgärder, utan man får i stället en ökad byråkrati och tröghet på bostadsmarknaden. I debatten om lagen för man fram att det i stället skall kunna träffas frivilliga överenskommelser mellan kommunerna och olika fastighetsägarkategorier. Möjlighet till detta har funnits, men inte utnyttjats i någon större utsträckning. Möjligheten står fortfarande till buds. Den innebär en enklare väg att gå och kommer förhoppningsvis att utnyttjas. Alla måste ta sitt ansvar, och vi får genom en bostadsanvisningslag en utväg och ett stöd för kommunerna när andra vägar inte är framkomliga. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! Det aktuella införandet av en bostadsanvisningslag kräver ändringar av fem redan gällande lagar: jordabalken, bostadsrättslagen, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder, lagen om bostadsdomstol samt lagen med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter. Kraven på ändring av lagstiftningen är som synes omfattande. Innebörden härav måste vara att ett sådant arbete tar man endast på sig i avsikt att skapa utrymme för en ny lag av stor betydelse. Enligt proposition 1979/80:72 avses med bostadsanvisningslagen att skapa 155 ökade förutsättningar för kommunerna att med planeringsoch fördelningsåtgärder åstadkomma ”en allsidig befolkningssammansättning i kommunernas bostadsområden”. Vad ligger då bakom denna motivering? Med hänvisning till tankegångar framförda av boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen i slutbetänkandet Bostadsförsörjning och bostadsbidrag framhålls behovet av en ny lagstiftning för att kunna motverka uppkomsten av segregerade bostadsområden. Uppkomsten av dylika betonas vara orsakade av resurssvaga hushåll, som inte haft någon frihet vid bostadsvalet. Ur samhällelig synpunkt, hävdas det, är det angeläget att människor i olika yrken och inkomstgrupper skall kunna bo i samma bostadsområde. Några principiella invändningar, herr talman, kan knappast resas mot detta grundtänkande. Vid betraktande av det praktiska skeendet ges dock anledning till vissa reflexioner. Erfarenhetsmässigt har man ute i kommunerna upplevt hur ett nytt bostadsområde präglats av en viss form av segregation i den första inflyttningspopulationen. Som regel brukar emellertid denna bild förändras efter ett antal år på grund av en för nya bostadsområden påtagligt större rörlighet hos bostadskonsumenterna. Detta vidimeras ej minst av sociala centralnämnder, som i utbetalningen av socialbidrag har möjlighet att direkt avläsa en sådan utveckling. Till den allmänna motiveringen för bostadsanvisningslagen hör synpunkten att resurssvaga hushåll inte har haft någon frihet vid bostadsvalet. Ökar denna frihet om de genom ett kommunalt organ blir hänvisade till en viss bestämd bostad? Svaret är nej. Hurlångt skall kravet drivas på att i ett och samma bostadsområde skall bo människor av olika yrken och i olika inkomstgrupper? Skall kommunen fördela lägenheter efter någon politiskt fastställd kvoteringslista, en lista som anger att inom ett givet bostadsområde skall bo så och så många inom den och den åldersgruppen, i det och det inkomstskiktet, med det och det antalet barn i de och de åldrarna, representerande de och de yrkesgrupperna osv.? Segregationen är ett mångfasetterat begrepp, dess spontana yttringar kan från samhällelig synpunkt ha såväl positiva som negativa återverkningar. Att motverka de negativa är en angelägen samhällelig uppgift, och därför förväntar man sig att bostadsanvisningslagen, som anges ha just ovan påtalade uppgift, skall ge klara anvisningar om gränsdragningsproblem och tillämpningsnormer. Sådana saknas emellertid helt. Ett säkert konstaterande kan emellertid göras: lagen öppnar ingen väg till ökad frihet att välja sin bostad. Den uttrycker i stället den socialistiska ideologins uppfattning att staten eller samhället vet bättre än individen vad som gagnar denne bäst. I den allmänna motiveringen till lagen understryks återkommande i propositionen att det särskilt i de större kommunerna är svårt att skaffa bostäder åt vissa bostadssökande. Dessa är sådana som saknar förvärvsarbete, som ådragit sig betalningsanmärkningar, som har sociala problem eller som tillhör vissa invandrargrupper. Med den tyngdpunkt som i propositionen lagts till denna typ av bostadssökande står det klart, herr talman, att det är problemen med angivna typ av bostadskonsumenter som är den yttersta tion av s.k. boendeasociala, främst till nyproducerade lägenheter, skall Torsdagen den samhället få möjlighet att sprida dem ut i det äldre bostadsbeståridet. Detta 13 mars 1980 präglas som regel av en varierande ålders-, yrkesoch inkomstsammansättning men med ett gemensamt: trivsel på grund av ett enhetligt boendesocialt mönster. I en sådan homogen miljö blir återverkningarna förödande, om ett boendeasocialt element förs in. Trivseln är borta — boendemiljön förstörd. De beskrivna konsekvenserna ger anledning till jämförelse med de stora ansträngningar som i dag läggs ned på att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har här stora möjligheter, bl.a. genom yrkesinspektionen och MBL, att påverka utvecklingen mot en ständig förbättring av miljön på arbetsplatsen. Samma möjligheter beträffande boendemiljön ger ej bostadsanvisningslagen åt berörda bostadskonsumenter. De får acceptera förhållandena sådana de blir och får därtill det ofrivilliga ansvaret, förvisso i lagen ej klart uttalat, att söka hjälpa boendeasociala till anpassning i en socialt fungerande gemenskap, i sanning en tung uppgift för dem som efter en hård och stressig arbetsdag kommer hem för att söka en välbehövlig och nödvändig vila.

Herr talman! Jag känner mig faktiskt kallad att gå upp i talarstolen efter Sten Sture Patersons inlägg. Det var skrämmande — skrämmande i sin människosyn. Det gav ett i och för sig utmärkt och ärligt besked om moderaternas syn på bostadspolitiken, på de utslagna människorna och deras problem.

Jag känner förakt för det synsätt som här kommer fram, för det som Sten Sture Paterson gett uttryck för. Och jag vill faktiskt, herr talman, från de Övriga partiernas sida och från bostadsministerns sida efterlysa ett ställningstagande till det dravel som Sten Sture Paterson här har kommit med.

Herr talman! Tore Claeson uppfattade mitt inlägg som skrämmande. I och för sig tar jag det som något positivt, eftersom Tore Claeson bekänner sig till en ideologi som ter sig synnerligen skrämmande för mig och för majoriteten av svenska folket. Företrädarna för denna ideologi använder sig av en debatteknik som går ut på att föra fram den egna ideologin, oberoende av vad som sägs av en annan talare. Givetvis tar man i det här fallet upp de svaga och de utslagna. Bakom det som jag anförde låg mycket djupare tankegångar — en omsorg om de utslagna och de svaga i samhället, en önskan att vi skall kunna söka oss fram till en bättre teknik för att komma till rätta med deras svårigheter än vad den här debatterade lagen kan erbjuda.
Herr talman! Det handlar här inte om en bättre eller en sämre teknik — det handlar om människor som befinner sig längst nere på samhällsstegen, som har det svårast i samhället och som behöver vårt stöd.

Deras problem skall man tydligen lösa på något slags teknisk väg. Bostadsanvisnings Än en gång, herr talman: Jag vore tacksam om bostadsministern hade lag, m.m. någonting att säga om Sten Sture Patersons inlägg, och jag hoppas verkligen att hon tar avstånd från vad han har givit uttryck för.

Herr talman! Tore Claesons inlägg visar klart att han förespråkar ett helt annat samhällssystem än det jag vill att vi skall bygga vidare på och förbättra. Det tvång som Tore Claeson har talat för i bostadspolitiken vill jag ersätta med individuell frihet, valfrihet för människan även i fråga om boendemiljön. Vi kan aldrig förena två så vitt skilda samhällssyner som den Tore Claeson företräder och i vilken ingår tvång och den jag företräder, i vilken ingår frihet.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte gick upp i en replik på Sten Sture Patersons inlägg, men jag måste erkänna att vad han sade om den här föreslagna lagstiftningen gjorde mig ganska mållös. ; Det talas om tvång och frihet. För mig innebär friheten att vi skall ha en frihet för alla, inte bara för några. Det är trots allt så att vissa människor är utestängda från att få bostäder i vissa områden, i kommuner spridda över hela vårt land. Vad vi nu skapar är en möjlighet för de kommuner som har sådana här problem att stödja de människor som Sten Sture Paterson vill kalla bostadsasociala. Han menar att man mycket kraftfullt måste bygga upp den offentliga sektorn för att kunna klara det här. I och för sig är jag inte främmande för att använda den offentliga sektorn för att stärka friheten för individerna, men nu är det ju så att många av de människor som vill söka sig bostäder i en del områden är helt utestängda från att få bostäder där. Det är en väldig byråkrati för de människorna att behöva uppsöka först den ena hyresvärden, sedan den andra hyresvärden, den tredje hyresvärden, den fjärde hyresvärden osv. och ständigt få nej. Vad är det för slags byråkrati för de enskilda människorna? Nu ger vi kommunerna ett instrument för att skapa sig möjligheter att ge bättre service även till sådana människor som nu är utestängda från valfriheten i vårt samhälle. Sten Sture Paterson talade också om trivseln, om boendemiljön och om hur den kan bli förstörd för vissa människor. Har Sten Sture Paterson besökt en del av våra bostadsområden som i dag saknar all trivsel och som saknar väldigt mycket av den goda bostadsmiljö som vi vill ha i våra bostadsområden?

Den här anhopningen av människor med svagheter skapar i sig problem, och det är dem vi måste hjälpa till att försöka få bort. Jag vet inte om jag missförstod Sten Sture Paterson, men han gjorde en uppräkning av olika grupper av människor som vi hade exemplifierat med i förarbetena till lagstiftningen. Han räknade upp invandrare, människor som var utan arbete, människor som hade fått betalningsanmärkningar emot sig osv. Och sedan drog han — om jag förstod honom rätt — slutsatsen att de grupperna skulle vara de s.k. bostadsasociala grupperna. Herr talman! Jag vill inte göra någon distinktion eller försöka analysera vad Sten Sture Paterson kunde mena med det inlägget. Sten Sture Paterson hyser förhoppningen att den här lagstiftningen skulle bli onödig så småningom. Jag vill säga att det går att göra den onödig redan samtidigt som vi fattar beslut om den!

Och det är min förhoppning att det på många ställen skall bli så, att man får sådana frivilliga överenskommelser mellan kommunerna och fastighetsägarna. Men det har varit nödvändigt att ge kommunerna ett extra förhandlingskort gentemot fastighetsägarna, därför att fastighetsägarna nu under de fyra år som det här utredningsförslaget legat på regeringens bord har haft möjligheter att träffa sådana frivilliga överenskommelser. De har också lovat att göra det, men vi har hittills inte sett något som helst resultat av detta.

Herr talman! Mitt inlägg var helt uppbyggt på vad som i propositionen sägs om grunden för bostadsanvisningslagens tillkomst. Det skulle ha varit intressant om bostadsministern hade hållit sig till det material som lagen har byggts upp på och argumenterat omkring det och inte utvidgat debatten till någon form av allmänbostadspolitisk debatt. Jag vill bara konstatera det anmärkningsvärda i att bostadsministern känner sig tvingad att gå in i debatten på grund av uppmaning från vpk.
Herr talman! Jag begärde faktiskt ordet redan innan jag blivit uppmanad av Tore Claeson.

Herr talman! Jag skall ge några förklaringar till varför socialdemokraterna i civilutskottet har ställt sig bakom det enhälliga betänkandet. För det första tror vi att det är en väldig styrka att den nya anvisningslagen går ut i landet med en så bred anslutning som möjligt från de politiska partierna. För det andra tror vi att det är väldigt viktigt att kommunerna tar till vara Nr 103 den möjlighet som nu finns att åstadkomma en allsidig sammansättning av bostadsområdena och med bostadsanvisningslagen som medel motverkar den pågående segregationen. För det tredje har vi inte för ett ögonblick trott att dagens lagförslag är en slutprodukt. Efter hand kommer bristerna att visa sig, och från socialdemokratisk sida kommer vi att ägna lagens vidare öden en hög prioritet. Jag vill för det fjärde säga att det i bostadsanvisningslagen i vid mening finns en social grundsyn, som jag tycker att det är angeläget att vi försöker slå vakt om i Sveriges riksdag. Får jag så också, herr talman, säga några ord till herr Paterson. Det var en fläkt av flydda dagar över hans anförande. Tore Claeson betecknade det som skrämmande, vilket gladde herr Paterson som tyckte att det var positivt att få detta omdöme.

Vidare säger herr Paterson i sitt inlägg att bostadsanvisningslagen har kommit till på grund av den misslyckade socialdemokratiska bostadspolitiken och att bostadsanvisningslagen är tillkommen för att råda bot på detta misslyckande. Det är ett grymt vilseledande förtal av bostadsanvisningslagen. Det är inte särskilt väl genomtänkt, och det har kanske inte heller varit avsikten. Men så säger herr Paterson slutligen att detta passar illa med den politiska ideologi som han som moderat är anhängare av. Då vill jag bara ställa en fråga i detta sammanhang. Vad är det för ideologi som herr Paterson med ledning av resonemanget här i dag om bostadsanvisningslagen bekänner sig till? Jag tror att det är ganska många här som har helt andra beteckningar för den ideologi herr Paterson företräder i sitt politiska tal — och som inte anser att den hör hemma inom moderata samlingspartiet. Jag är litet skakad av Sten Sture Patersons resonemang av den enkla anledningen att vi är många här som har använt hela vårt politiska liv för att skapa en sammanhållen nation, där vi hjälper varandra socialt och där olika grupper i samhället arbetar gemensamt. Hade argumenten varit rimliga, så skulle vi inte ha ägnat vår uppmärksamhet åt detta. Jag instämmer till alla delar i det anförande som bostadsministern har hållit, och jag hoppas att det är sista gången vi får höra ett resonemang, så socialt nedklassande som det herr Paterson har presterat här i kväll.

Herr talman! När utskottet har behandlat bostadsanvisningslagen har vi haft ambitionen att hjälpa till att lösa problem för de svaga grupperna. Det tror jag att alla här i kammaren också har som sin ambition. Benämningen ”bostadsasocial” är helt förskräcklig och ovärdig. Herr Paterson! Vi har alla ett ansvar. Det herr Paterson talar för är frihet för de redan fria. Föreningen av frihet och rättvisa är ett folkpartikrav, och jag hoppas att det omfattas av 161 alla här i kammaren. Jag hoppas också att herr Paterson är den enda representanten för moderaterna med den uppfattning som han här har givit uttryck åt.
Herr talman! De uttryck som här har kritiserats är hämtade direkt från underlagshandlingar och grunder till bostadsanvisningslagen. En analys har gjorts av denna lag och ger de logiska slutsatser som jag har lagt fram. Jag har. inte gått in på andra områden, framför allt inte de sociala problem som en hel del av våra bostadsområden — i synnerhet nya — är behäftade med. Där finns stora problem. Det är inte dem jag har tagit upp. Jag har enbart kritiserat och analyserat vad som står i bostadsanvisningslagen.

Herr talman! Punkt 2 i justitieutskottets betänkande nr 23 rör en motion som jag har skrivit och som syftar till bättre lekmannainsyn i något som kallas för SARI, samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem. Utskottet avstyrker motionen, och mot det har Hans Petersson i Röstånga reserverat sig. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen. Vad det här handlar om är att stora och viktiga rättsliga datasystem inte längre får förberedas och byggas upp utan ordentlig insyn från allmänheten, här representerad av sina riksdagsmän. SARI har arbetat i tio år. Under den tiden har mycket hänt på dataområdet. Framför allt har människornas oro för missbruk av datamakten ökat och visar ingen tendens att försvinna, trots att den svenska datalagen är den kraftigaste i världen. Och det beror på att människor med rätta är oroliga inför en informationsmakt som de inte kan genomskåda. SARI skall nu arbeta fram tre olika grupper av system för informationsutbyte mellan rättsväsendets olika organ. De data som hanteras här är alltså i stor utsträckning utomordentligt känsliga från integritetssynpunkt. Riksdagsmän har en mångårig erfarenhet av att ställas inför fullbordat faktum när det gäller datasystem, alltså komma in på ett stadium där det är omöjligt för oss att skaffa oss ordentlig överblick över systemens funktionssätt — av ren tidsnöd och brist på sakkunnig hjälp. Det är alltså ytterst svårt att komma med några grundade invändningar. I propositionen 121 i fjol om dataanvändningen i statsförvaltningen understryks det här och påpekas att det av den anledningen är angeläget att användare och andra som berörs av ADB-systemen skall få bättre möjligheter till insyn och inflytande. Likaså bör allmänhetens insyn i hur ADB används i statsförvaltningen förbättras. Detta är exakt vad jag har velat åstadkomma med min motion. Jag skall bara ta ett konkret exempel på vad det är för slags problem det kan vara fråga om och varför parlamentarisk medverkan behövs. En del av SARI kallas RÄTTSDATA. Där har man samlat rättsfall från olika domstolar, bl.a. arbetsdomstolen. De registren skall kunna utnyttjas av olika myndigheter, organisationer och enskilda, t.ex. advokater, för att de lätt och enkelt skall kunna få fram de data om rättsfall som de behöver i sitt arbete. Ungefär 100 sådana terminaler är anslutna till RÄTTSDATA i dag, och det kan bli flera under våren. Nu är det två saker här som det kan bli diskussion om — säkert flera men jag skall bara nämna två. Det ena är prissättningen på RÄTTSDATA:s tjänster — hur mycket skall man betala? Efter vilka principer skall man sätta priserna? De kan bli för höga — då är det somliga som blir uteslutna och inte kan anlita tjänsterna. De kan bli för låga — då kan det gå illa med statens affärer. Det är väsentligt att det här inte bara är administrationens intressen som tillgodoses utan också användarnas och utomståendes. Det andra är vem som skall ha rätt att över huvud taget nyttja dessa tjänster. Jag skall ta ett konkret exempel, inte för att vi skall diskutera det här i kammaren utan bara för att visa vad det är fråga om. Det hände nyligen att ett företag som heter LO-Data, som företräder LO:s rättsliga intressen, bad att få använda RÄTTSDATA, ansluta sig till det med en terminal, för att snabbt kunna få tag i arbetsdomstolens utslag. Man blev vägrad detta — enligt de uppgifter jag har fått, utan att det angavs några skäl. Man förstod inte riktigt hur man skulle bära sig åt för att komma in och bli ansluten. Nu skall vi naturligtvis inte diskutera just den saken. Men jag har velat visa vilken typ av bedömningar som de ansvariga för RÄTTSDATA får göra och därmed visa att det ingalunda är obehövligt med insyn från parlamentariker. Jag anser det, herr talman, otänkbart att vi i den svenska förvaltningen på 1980-talet skall kunna fortsätta med att planera och bygga upp datasystem såsom vi hittills alltför ofta gjort, dvs. med enbart administrativa synpunkter. Lekmännen måste få vara med från början med sina synpunkter och ha möjlighet att göra sig hörda. Den datadelegation som riksdagen har begärt och som enligt uppgift snart skall börja arbeta är ett exempel på just dessa krav. Jag noterar i utskottets skrivning att frågan om en utvidgning av representationen i SARI övervägs inom regeringskansliet, men det är riksdagen obetaget att trots detta uttala sin mening om nyttan av en sådan representation. Jag yrkar därför bifall till reservationen av Hans Petersson i Röstånga.

Herr talman! På goda grunder, som jag vid denna sena timme inte närmare tänker gå in på, har samtliga inom justitieutskottet så när som på en folkpartist ställt sig avvisande till den motion som Kerstin Anér har väckt. Jag ber att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande 1979/80:23. Det räcker mycket väl, fru Anér, att hänvisa till att de tre huvudgrupper som ingår i rättsväsendets informationssystem, BROTTSRI, PLANRI och RÄTTSDATA, är helt åtskilda från varandra. Det är inte möjligt att från en terminal som är ansluten till ett annat system komma in it.ex. dataregistret i BROTTSRI. Det förhåller sig också så, att SARI icke fattar några som helst formella beslut som binder de myndigheter som ingår i systemet — varje myndighet bestämmer själv om systemets utformning. Utskottsmajoriteten menar — liksom regeringen hittills — att där har man den insynen och det lekmannainflytandet, som utövas av de ledamöter som finns i de olika verk som medverkar i RI-projektet och som fattar de slutgiltiga besluten. Det finns för dagen ingen anledning till annat än att bifalla justitieutskottets hemställan. Det är att notera att inom SARI pågår ett arbete med syfte bl.a. att vissa av databaserna inom RÄTTSDATA via terminalanslutningar till DAFA skall göras tillgängliga för utomstående intressenter, såväl myndigheter som enskilda. Är det så att detta kommer att genomföras, blir det onekligen så att SARI i framtiden — jag betonar i framtiden — får en väsentligt annorlunda inriktning.

För dagen finner vi att det lekmannainflytande som är nödvändigt finns inom styrelserna för de verk som är inbegripna i SARI-projektet. Jag ber än en gång att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Jag är givetvis glad att det inte anses självklart att lekmännen för all framtid skall behöva nöja sig med det väldigt formella och skenbara inflytande som de faktiskt har här. Jag vill understryka att det är en självklarhet i datadebatten nu för tiden att det inte räcker för dem som skall ha medinflytande, vare sig det är fråga om anställda eller om beslutsfattare, att de kommer in på ett så sent stadium i beslutsprocessen att de bara presenteras ett färdigt material att säga ja eller nej till. En ergonom på FOA har sagt: Ett datasystem börjar och slutar alltid med värderingar, och de måste komma in både i början och slutet av processen. Jag vidhåller mitt yrkande, herr talman, men jag hoppas att det i framtiden kommer att bli större möjligheter att verkligen få igenom det.

Herr talman! Vid denna sena timme vill jag säga från början att jag inte tänkt använda anmäld talartid, 10 minuter, utan endast ungefär hälften. Motionen 221 som behandlas i nu förevarande betänkande från lagutskottet utgör ett delyrkande som på grund av utskottens ärendefördelning fallit under lagutskottets behandling. Yrkandet har flyttats över till lagutskottet från motionen 220 som till övriga delar behandlas i jordbruksutskottet. Det yrkande varom det här är fråga vill ge arrendatorer förtursrätt som köpare till av dem arrenderade fastigheter om dessa blir aktuella för försäljning. Som det nu är finns företrädesrätt bara för vissa släktförvärv och vid överlåtelse genom testamentariskt förordnande. Till detta vill motionärerna från vpk nu också foga arrendator på till försäljning aktuell fastighet. Det innebär inte att vi vill minska vidden av lantbruksnämndernas lämplighetsprövning. Denna prövning vill vi behålla och utvidga till att i princip gälla alla förvärv, således också släktförvärv och förvärv genom testamente. Skall arrendatorn ha företräde så skall han eller hon också ha bedömts som lämplig. Vi tror att det för arrendatorerna är viktigt att de kan bruka den arrenderade jorden med största möjliga trygghet inför framtiden. De måste säkert kunna veta att om de gör förbättringar och investeringar under sin arrendetid så skall de inte löpa någon ekonomisk risk. Vi tror inte att denna säkerhet helt kan tillgodoses enbart genom välskrivna arrendekontrakt. Men ges de dessutom förtursrätt vid försäljning tror vi att man kommit så långt det går att komma under deras ställning som just arrendatorer av jordbruk. I utskottets betänkande hänvisar man till att den i motionen aktualiserade frågan om förköpsoch friköpsrätt för arrendatorer är under övervägande inom arrendelagsutredningen. Utskottet hänvisar till att denna utredning kommer att framlägga sitt slutbetänkande vid årsskiftet 1980-1981. Med hänsyn härtill bör motionen 221 inte föranleda någon riksdagens åtgärd, säger utskottet slutligen. Med hänvisning till att frågan som tagits upp i motionen skulle kunna komma upp här i kammaren om kanske ett år borde motionärerna vara nöjda, anser väl utskottet. Men jag tror inte att det är så enkelt. Vi har sökt inhämta hur läget är inom utredningen i den i motionen aktualiserade frågan. Det lär vara så att frågan varit uppe till behandling men att det ingalunda är säkert att den kommer att få en positiv framtoning i slutbetänkandet. Läget tycks för dagen vara att frågan kanske kommer upp, men det är inte säkert. I den situationen, herr talman, tycker jag att kravet är så pass klart formulerat i motionen att det kan ställas här i kammaren utan ytterligare utredning. Förlorar det nu så får vi hoppas att det kan samla en majoritet, om det verkligen kommer tillbaka via utredningen och en proposition. Jag yrkar därför slutligen, herr talman, bifall till motionen 1979/80:221.

Herr talman! Den fråga vpk tar upp i motion 615 rör boendetryggheten för personer på landsbygden, vilka äger boningshus som står på ofri grund. Särskilt ute i de bygder, där storgods och arrendesystem dominerar, är detta problem för handen. I bygder av detta slag rådde förr i tiden oftast en avsevärd jordhunger. Utrymme för självständiga jordbruk fanns inte. Godsjorden kunde då i betydande delar vara uppdelad i mindre arrenden. På dessa arrenden uppförde arrendatorn inte sällan själv sitt hus. Inte minst var detta fallet i samband med att staten på 1930 och 1940-talen stimulerade till bostadsförbättring genom fördelaktiga lån till sådan egnahemsbebyggelse. Låt oss föreställa oss en människa som under hela eller större delen av sitt yrkesverksamma liv varit arrendator i en sådan bygd. Hela tiden i ett maktpolitiskt underläge, hela tiden i den ställning som det innebär att vara småarrendator på femårsarrende, har han under hårt arbete och med blygsamma hjälpmedel hållit jord i hävd. När en socialt inriktad bostadspolitik gav honom chansen att bygga ett litet bättre och värdigare hem gjorde han det — ofta med egna händer. Så närmar sig den dag, när arrendatorn blir för gammal, när han inte orkar bruka jorden eller när jordägaren av någon anledning vill vägra honom att förnya arrendet. Då står han där med sin bostad på ofri grund och kan kommai en synnerligen märklig situation. Läget kan bli sådant eller en sådan konflikt kan uppstå med jordägaren att den förra arrendatorns boende äventyras. Mellan 1925 och 1976 existerade en laglig möjlighet för jordarrendatorer och andra att påfordra inlösen av mark för att få sitt hus på egen grund. Men för det första avskaffade man denna lag i syfte att gynna jordkoncentration och utslagning av småbruk. Och för det andra fanns det åtskilliga som inte utnyttjade lagen därför att de länge hade dåligt råd med inlösen eller därför att de inte hade fått ordentlig information om sina möjligheter. I dag finns ingen inlösningsmöjlighet som kan ge dessa små husägare på ofri grund förutsättning att skaffa sig en behövlig trygghet. Deras rättsställning har försämrats. Det är inte bara stötande ur den synpunkten att staten har medverkat i en utveckling som stärkt den redan starkes och försvagat den redan svages ställning. Det är också stötande ur den synvinkeln att dessa människor, som levat ett hårt arbetsliv och som bidragit till att hålla delar av Sveriges landsbygd levande, på sin ålderdom skall behöva underkasta sig problem, olägenheter och eventuella förluster, bara därför att den som inte själv brukar jorden skall kunna hävda sina privilegier. Jag kan inte finna annat än att detta förhållande är djupt orättvist och att vi är skyldiga dessa människor en bättre ordning. Jag tycker att det borde vara enkelt och okomplicerat för lagutskott och riksdag att här komma med en klar och enig meningsyttring. Man kan ju motivera en sådan inställning från ganska olika politiska ståndpunkter. Ideologiska skillnader i övrigt behöver inte spela någon roll i denna rätt klara och angelägna fråga. Det finns exempelvis ett parti här i kammaren som gärna i valrörelserna 169 talar om det spridda ägandet och om tryggheten i att äga sin egen bostad. Det finns ett annat parti som alltid talat mycket om levande landsbygd och ytterligare ett som säger sig sätta en ära i att företräda en social bostadspolitik. Om nu dessa olika partier menar allvar, vart och ett från sina utgång: punkter, borde de just från sina resp. utgångspunkter inte finna det svårt att se till att något blir gjort i denna angelägna fråga. Tyvärr måste jag säga att det för dagen verkar vara litet dåligt beställt med den viljan. Lagutskottets skrivning är mycket otillfredsställande. Man avstyrker vpk:s krav med hänvisning till att arrendelagskommittén inom ramen för sina direktiv har möjlighet att ta upp denna fråga och avge förslag. På det sättet menar man sig ha för dagen besvarat frågan. Nu hade väl detta dock inte hindrat att lagutskottet givit en mening till känna om det angelägna i att frågan löses. En sådan meningsyttring hade ju kommittén måst ta hänsyn till i sitt arbete. Men nu tillkommer en helt annan sak, som inte alls berörs i betänkandet. Under gårdagen har jag låtit inhämta upplysningar från arrendelagskommittén om vad som kan komma att ske i frågan. Det har då upplysts mig att såvitt man nu kan bedöma kommer arrendelagskommittén icke att framlägga något förslag till sådan inlösenrätt för husägare på ofri grund. Där står vi alltså nu. Och nu vill jag veta vem inom lagutskottet och vilka av kammarens partier som anser att åtgärder är nödvändiga för att ge de människor det här gäller ett tryggare boende. Anser ni detta angeläget, eller anser ni det inte angeläget? Om ni anser det angeläget, så bör ni deklarera det — för annars blir av allt att döma situationen fortsättningsvis likadan som den varit sedan ensittarlagen gick ut. Vill inte kommittén eller regeringen ta initiativ i denna fråga, måste utskott och kammare ge en mening till känna om vad de anser bör ske, om de nu anser att något bör ske.

Från social rättvisesynpunkt är det rimligt, att dessa människor ges en sådan rätt till markinlösen, att de kan få sina hem på fri grund. Riksdagen understryker det angelägna i att denna fråga snarast löses. Jag yrkar, herr talman, bifall till detta yrkande.

Herr talman! Under 1970-talet har ett flertal arrenderättsliga frågor Torsdagen den aktualiserats. Det var dessa frågor som ledde fram till att regeringen tillsatte 13 mars 1980 den utredning som nu arbetar. Jag har full respekt för den uppfattning som Per Israelsson och Jörn Svensson redovisar i de två ärenden som har aktualiserats i vpk-motionerna. Men jag måste samtidigt betona att det inte är så lätt för riksdagen att omedelbart, nu i kväll, fatta beslut i dessa ärenden. De är för komplicerade för detta. Vi har all anledning att även i detta fall följa den tradition som vi har i vårt parlamentariska liv, nämligen att först låta utreda så här komplicerade frågor, så att vi får ett mer fullödigt beslutsunderlag, innan kammaren tar ställning. När det gäller yrkandet i motion 221 om arrendatorernas förköpsrätt vid försäljning av aktuell egendom har arrendelagskommittén fått tilläggsdirektiv att också behandla denna fråga. Det har i direktiven särskilt betonats att frågan skall utredas mycket allsidigt och belysas utifrån olika utgångspunkter. I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till lagstiftning. Låt oss tänka den hypotetiska tanken att kammaren i kväll skulle bifalla motionens krav. Det skulle i alla fall fordras ett utredningsarbete, och det tar lång tid innan förslaget kan komma tillbaka till kammaren. Lagutskottet redovisar att arrendelagskommittén beräknas vara färdig med sitt arbete i slutet av detta år. Jag kan därför inte bedöma att vi nu har någon tid att vinna på att frångå den tradition som vi brukar följa i arbetet här i Sverige. Återinförandet av ensittarlagen, som Jörn Svensson har talat för, är en ännu mer komplicerad fråga. Jag vill för min del inte rekommendera att kammaren nu skall fatta omedelbart beslut om ett uttalande. Detta berör så mycket i samhällsutvecklingen i stort att kammaren även här behöver ha ett bättre beslutsunderlag. Vi får när arrendelagskommittén avlämnar sitt betänkande se om uppgiften att kommittén inte kommer att ta upp denna fråga, som Jörn Svensson i dag har lämnat, är riktig. Jag vill i dag inte gå in på detta. I utskottet har vi uppgifter sedan tidigare om att kommittén skulle ta upp denna delfråga.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

Herr talman! Innehållet i Lennart Anderssons inlägg gör mig litet förvånad. Han påstår att det skulle vara fråga om att återinföra ensittarlagen. Det var det inte ens fråga om i motionen, och nu har vi alltså frångått motionen och lägger fram ett särskilt yrkande med den allmänna innebörden att riksdagen skall uttala en viljeyttring. Varför gör vi det?

Den detalj som jag alltså har talat för kommer man icke att ta upp. Det tillstånd som nu råder kommer att fortsätta, och det är det jag menar att vi måste göra någonting åt. Det kan man genom en viljeyttring av det slag som jag har föreslagit. Det är en svaghet att man inte har tagit reda på det verkliga förhållandet i denna sak. Då hade vi kunnat ena oss om ett sådant uttalande. Det hade kunnat driva på frågan, och då hade det varit mer eller mindre en beställning av ett positivt förslag. Vi skall tänka på de människor som det här handlar om. De har kanske inte så många år och så lång tid kvar av den gärning som de har gjort och gör på Sveriges landsbygd. Vi kunde ha påskyndat frågan om att ge dem den trygghet det innebär att ha sina bostadslägenheter på fri grund.
Herr talman! Det är riktigt att de förslag som Jörn Svensson har presenterat nu, innebär att man frångår motionens ursprungliga yrkande. Det kanske jag skulle ha påpekat i mitt förra inlägg. Men arrendelagskommittén arbetar nu, och jag tycker vi skall avvakta och se vad denna kommitté kommer att säga i sitt betänkande — även om Jörn Svensson nu har en del uppgifter som tyder på att man kanske är något tveksam. Jörn Svensson har presenterat ett förslag för kammaren i kväll, men det är svårt att göra ett sådant uttalande så här utan vidare i en så pass komplicerad fråga. Därmed har jag inte på något sätt nonchalerat de sociala motiv som berör dessa människor, inte alls, utan jag är gärna beredd att vara med och arbeta för att utreda denna fråga ordentligt. Men nu finns det en utredning som har denna fråga inom sitt kompetensområde, och vi bör avvakta dess arbete, eftersom ett förslag kommer i slutet av innevarande år.

Herr talman! Jag trodde jag hade gjort klart för Lennart Andersson, genom det besked som jag via riksdagens upplysningstjänst har inhämtat från arrendelagskommitténs sekreterare, att något förslag i denna fråga icke kommer. Om ni från utskottet hade vänt er till arrendelagskommitténs sekreterare hade ni kunnat få precis samma svar. Jag förmodar att han hade sagt samma sak till er om ni hade frågat honom samma dag som vi frågade. Det betyder alltså att ingenting kommer att göras i denna sak från kommitténs sida om utskottets betänkande tas. Då kan vi knappast heller förvänta oss något initiativ från något annat håll. Vad man däremot kan göra genom att ställa sig bakom ett sådant här uttalande är att ge en viljeyttring som kommer att påskynda denna angelägna frågas lösning. Ty om vi i riksdagen gör en sådan viljeyttring kommer det Nr 103 naturligtvis inte att bli oobserverat i det ansvariga departementet, som man Torsdagen den får förutsätta har anknytning till grupper av kammarens ledamöter. 13 mars 1980 Jag vill också säga att man på intet sätt tar ställning eller gör några bindningar i komplicerade frågor genom att ställa sig bakom ett sånt här uttalande. Det är ganska generellt och allmänt. Det överlämnar alla praktiska och juridiska detaljer i utformningen av förslaget till de instanser som har att utforma en eventuell proposition. Och det innebär inte att man binder sig för några speciella typer av lösningar. Det innebär endast att man betonar och uttalar det angelägna i att den situation som dessa människor befinner sig i får en annorlunda lösning och att någonting görs. Det är vad man binder sig för. Sedan vill jag säga att frågan som sådan är ganska okomplicerad. Den avser bostadsarrende och hus på ofri grund och är en specialfråga, som man mycket väl kan skilja från den mer allmänna och givetvis långt mer sammansatta och komplicerade frågeställningen om jordarrendet och dess villkor. Det här är ju egentligen inte en jordarrendefråga, utan en specifik bostadssocial fråga som rör en begränsad grupp människor. Det gör att det hela är okomplicerat, och därför är det ingen som helst fara att ställa sig bakom ett sådant här yttrande, något som man kan göra från olika partipolitiska utgångspunkter.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig om jag är beredd att förorda bostadspolitiska åtgärder som kan undanröja de negativa effekterna av riksbankens beslut om serielån. Vad Christer Nilsson syftar på i sin fråga är fullmäktiges i riksbanken nyligen fattade beslut om villkoren för bostadsinstitutens upplåning på kapitalmarknaden och motsvarande villkor för utlåning. för småhus och 50 år för flerbostadshus. Jag vill i sammanhanget erinra om att det i riksdagen rådde enighet i frågan. Samtidigt som en förkortning av amorteringstiderna sker har riksbanksfullmäktige också ändrat principerna för amortering. Den hittills tillämpade annuitetsprincipen har, i kombination med det höga ränteläget, lett till att amorteringarna blivit extremt låga i början av lånens löptid för att mot slutet av löptiden öka mycket snabbt. Genom de s.k. serielånen görs amorteringarna oberoende av ränteförändringarna. Med gällande ränteläge medför beslutade ändringar av amorteringsprinciperna ökade kapitalutgifter för tillkommande hus. Ökningarna är emellertid begränsade. För normala lägenheter uppgår de till ca 10 kr. per månad för flerbostadshus och till ca 70 kr. per månad för småhus. Som jämförelse vill jag nämna att mitt förslag i budgetpropositionen om produktionskostnadsbelåning minskar kapitalutgifterna med ca 200 kr. per månad för en normal trerumslägenhet. Som jag redan har uttalat i annat sammanhang hade jag helst sett att de nya amorteringsprinciperna genomfördes i samband med den ändring av reglerna för räntebidrag och villabeskattning som regeringen tänker föreslå i höst. Ett sådant uppskov med riksbankens beslut skulle emellertid ha varit till stor nackdel för obligationsmarknaden. Där har nämligen inga köp och försäljningar av bostadsobligationer skett i avvaktan på riksbankens ställningstagande till amorteringsprinciperna för bostadsobligationer. De nya villkoren för bottenlån kommer självfallet att beaktas vid övervägandena om ändrade regler för räntebidrag och villabeskattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tiotusentals människor står i bostadskö. Samtidigt minskar bostadsbyggandet, och hyresnivån i nyproduktionen tenderar att bli så hög att många av dem som står i bostadskö inte har råd att efterfråga nybyggda lägenheter. Den sociala bostadspolitiken får nu successivt ge vika för en marknadsinriktad bostadspolitik — och vi kan redan se följderna. Det byggs för litet, och det som byggs riktar sig inte till de människor som står utan bostad. De höga hyrorna och försämrade bostadsbidrag gör oss på nytt trångbodda. Avvecklas underhållsoch hyresförlustlån, kan vi vänta oss stora hyreshöjningar nästa år. Även om statens räntestöd utsträcks till vissa överkostnader blir byggkostnaderna så höga att företagen tvekar att bygga. Det finns rapporter som tyder på att produktionen av flerfamiljshus håller på att upphöra även i kommuner med bostadsbrist. Regeringen gör inga konkreta försök att komma till rätta med de stigande byggkostnaderna, som är orsaken till krisen på bostadsmarknaden. Dessutom tillåter regeringen att riksbanken beslutar om övergång till serielån, vilket höjer hyrorna och gör det ännu svårare att bygga nytt. De nya lånen ökar boendekostnaderna för villaägare, och på sikt kan hyresgästerna räkna med hyreshöjningar på 20 kr. per kvadratmeter och år för en normallägenhet. Riksbanken har rätt att ändra emissionsvillkor men knappast att göra en omläggning av bostadspolitiken. Beslutet om serielån har inte stöd i riksdagsbeslut. Regeringens svaga finanspolitik ställer orimliga krav på penningpolitiken och tvingar nu fram skärpta amorteringsregler för bostadslån. Riksbankens beslut visar också att vi får behålla det höga ränteläget. Frågesvaret visar att Birgit Friggebo är tveksam till riksbankens beslut. Herr Bohman kan glädja sig åt att det är riksbanken som övertagit ansvaret för svångremspolitiken. Genom det nya sättet att föra politik slipper Gösta Bohman samråda i regeringen, han neutraliserar bostadsministern och undgår för egen del kritik. Herr talman! Jag tvivlar inte på att bostadsminister Friggebo vill föra en socialt inriktad bostadspolitik. Det är kanske regeringens moderata inslag som gör att Birgit Friggebo tvingas acceptera en utveckling bort från de bostadssociala målen. Det blir inte bättre av att bostadsministern punktmarkeras av en biträdande, blåfärgad minister, som vill höja redan höga hyror. Det kan inte vara en lätt uppgift för en liberal minister att sitta som moderaternas gisslan och administrera en konservativ politik. Ola Ullsten har sagt att folkpartiet bör skärpa sin profil i regeringskoalitionen. Följ hans råd, bostadsminister Friggebo, och ta en strid för att på nytt ge bostadspolitiken ett socialt innehåll! Vad vi behöver är en politik som ökar bostadsbyggandet och håller tillbaka hyreshöjningarna.

Herr talman! Jag tycker att Christer Nilsson skall akta sig för att ta munnen full när han talar om effekterna av införandet av serielåneprincipen. Riksdagen fattade beslut i höstas om att amorteringstiderna skulle förkortas. Det innebär naturligtvis i sig en ökad kostnad, beroende på att lånen skall betalas tillbaka snabbare. Till en del beror dessa ökade kostnader, 10 kr. per månad i flerbostadshus, på just denna förkortning av amorteringstiden. Och Christer Nilsson var alltså med och fattade det beslutet. Sedan har det införts något som heter serielån. Låt mig då erinra om att de sammanlagda amorteringarna med serielåneprincipen under de första tio åren är lägre än vad de skulle ha varit med annuitetsprincipen vid det ränteläge som redovisades i kapitalmarknadspropositionen, som riksdagen hade som utgångspunkt för sin behandling beträffande förkortningen av amorteringstiderna. Faktum är att med den gamla annuitetsprincipen skulle ränteförändringarna och förkortningen med tio år ha påverkat amorteringarnas storlek väsentligt mer än vad riksbankens beslut nu gör. Det är ju så att en kraftig sänkning av räntan, vilket i sig vore önskvärt, med annuitetslåneprincipen kraftigt skulle öka amorteringarna och höja boendekostnaderna, medan dessa blir oförändrade med serielåneprincipen. Låt mig bara ytterligare en gång erinra om de förslag som finns i budgetpropositionen, som riksdagen ännu inte behandlat, och som innebär en sänkning med upp till 200 kr. per månad för en nyproducerad lägenhet.

Herr talman! Det finns en tendens i regeringspolitiken som bör lyftas fram i ljuset, nämliged att regeringen förhåller sig passiv och överlåter ansvaret på andra. Arbetsmarknadens parter får ta över ansvaret för den ekonomiska politiken. Ansvaret för kreditpolitiken har helt lyfts över på riksbanken. Nu skall riksbanken också ta över viktiga delar av bostadspolitiken. Och riksbankschefen skall nu dessutom ta ansvaret för villataxeringarna — det framgår om man följer debatten. Jag tycker att man bör uppmärksamma den här tendensen hos regeringen. Sedan finns det många skäl till att vara starkt kritisk mot riksbankens beslut. För det första: Viktiga beslut som rör bostadspolitiken, som rör hyror, byggandets omfattning osv., bör fattas av regering och riksdag och inte av riksbanken, där sedan bostadsministern i efterhand kommenterar frågorna. För det andra kommer riksbankens beslut att förvärra krisen på hyresoch bostadsmarknaden. När det sedan gäller effekterna av serielånen kommer dessa att framför allt visa sig på sikt, men SABO har visat att hyreshöjningarna kommer att ligga på omkring 20 kr. per kvadratmeter. Jag vill också nämna att socialdemokraterna i riksbanksfullmäktige reserverade sig mot det här beslutet just därför att det inte hade stöd i det uttalande som riksdagen gjort. Vidare vill jag säga, Birgit Friggebo, att jag tycker det är bra med de här nya produktionskostnadsanpassade lånen. Men problemet är ju att de inte får önskvärd effekt, och det är beklagligt. Det finns alltså tendenser som tyder på att produktionen av flerfamiljshus helt håller på att upphöra. Jag känner inte till om eller i vilken omfattning bostadsministern reser runt i landets kommuner, men om hon gör det skall hon finna att kommunalmännen är resignerade. De har inte längre några instrument för att driva en fungerande bostadspolitik just därför att finansieringssystemet inte håller.
Herr talman! Den fråga som Christer Nilsson har ställt till mig gällde min syn på införandet av serielåneprincipen. Det finns tyvärr inte tid att i samband med att svar lämnas på den frågan föra en stor bostadspolitisk debatt, utan det får vi återkomma till i andra sammanhang. Men jag vill notera att Christer Nilsson anser att man egentligen borde sätta munkavle på människor som har åsikter om hur vårt land över huvud taget skall skötas. Jag tycker det är värdefullt att människor med olika erfarenhet bidrar med åsikter också i den bostadspolitiska debatten. Om sedan Christer Nilsson vill förändra riksbankens nu gällande mandat i fråga om kreditpolitiken, så tycker jag att han skall återkomma i ett annat sammanhang med sådana förslag och inte ta upp det i den här frågestunden.
Herr talman! Det är väldigt svårt att avgöra vad riksbanken har rätt eller inte rätt att göra i den här frågan, men nog är det ett tvivelaktigt beslut riksbanken fattat just med tanke på de befogenheter den har. Och det är väl ändå bra om det är regeringen som styr landet och inte traskar patrull efter riksbankschefen.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att riksdagens beslut om en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall skall kunna komma till stånd. Hon har också frågat om jag mot bakgrund av den växande mängden miljöfarligt avfall anser att det statliga monopolet för slutbehandling av sådant avfall bör bestå. Per Israelsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de miljöstörande utsläppen från den tilltänkta centrala behandlingsanläggningen för miljöfarligt avfall blir så små att behandlingsanläggningen från denna synpunkt kan lokaliseras till vilken kommun i landet som helst. Han har vidare frågat om det är möjligt att ge de regionala uppsamlingscentralerna för miljöfarligt avfall sådan utformning att de kommuner där de redan finns eller dit sådana centraler kan komma att lokaliseras inte har anledning att komma med några erinringar från miljösynpunkt. Slutligen har han frågat om jag är beredd medverka till att landets kommuner ges ekonomisk kompensation för den nya uppgift de pålagts av staten vad gäller omhändertagande av miljöfarligt avfall. Genom beslut av riksdag och regering år 1975 har ansvaret för insamlingen av det miljöfarliga avfallet lagts på kommunerna, och ansvaret för det slutliga omhändertagandet har lagts på det samhällsägda företaget Svensk Avfallskonvertering AB . För att ta emot miljöfarligt avfall har SAKAB inrättat regionala mottagningsstationer i Umeå, Stockholm, Kumla, Göteborg, Helsingborg och Karlskrona. Det slutliga omhändertagandet av det avfall som tas emot av SAKAB sker i huvudsak vid tre mindre behandlingsanläggningar och i vissa anläggningar utomlands. Sedan lång tid planerar SAKAB att uppföra en central behandlingsanläggning på fastigheten Norrtorp i Kumla kommun. Koncessionsnämnden för miljöskydd har lämnat SAKAB tillstånd att uppföra och driva den planerade behandlingsanläggningen i Norrtorp. Beslutet har som bekant överklagats till regeringen. I anledning av att lokaliseringen till Norrtorp har ifrågasatts från olika håll tillsatte regeringen en utredning som hade till uppgift att studera alternativa platser där ett uppförande av SAKAB:s anläggning framstod som möjlig. Utredningen, som lämnade sitt betänkande i december 1979, har jämfört sex alternativa lokaliseringsorter med Norrtorp och funnit att Norrtorp bör föredras framför de övriga orterna. Remissbehandlingen av utredningens betänkande har nyligen avslutats. Sveriges Kemiska Industrikontor har i framställning till regeringen hemställt om en översyn av bestämmelserna om hanteringen av miljöfarligt avfall. Därvid har Kemikontoret ifrågasatt om en central behandlingsanläggning av den typ som planeras i Norrtorp behövs. Kemikontorets framställning har remissbehandlats. Den ordning som gäller beträffande hanteringen av miljöfarligt avfall har tillkommit för att säkerställa hanteringen på ett från hälsooch miljösynpunkt betryggande sätt. En av de viktigaste förutsättningarna för att detta syfte skall kunna tillgodoses är att det finns tillräckliga resurser för att behandla eller på annat sätt slutligt omhänderta det miljöfarliga avfallet. Som jag nyss har antytt räcker inte de resurser till som f. n. kan utnyttjas i vårt land när det gäller att ta hand om den mängd miljöfarligt avfall som uppkommer varje år. Vi kan inte räkna med att långsiktigt anlita utländska anläggningar för det miljöfarliga avfall som inte kan tas om hand i våra egna anläggningar. Vi måste därför på olika sätt tillskapa de resurser som saknas. Jag har nyss redovisat att frågor som har samband med uppförandet av en central anläggning för behandling av miljöfarligt avfall f.n. bereds inom regeringskansliet. Det är regeringens avsikt att så snart som möjligt fatta de beslut som behövs för att få till stånd tillfredsställande behandlingsresurser. Ingrid Sundbergs fråga om huruvida det statliga monopolet för slutbehandling av miljöfarligt avfall bör bestå bygger enligt min mening på ett missförstånd beträffande innebörden av gällande bestämmelser på detta område. SAKAB:s uppgift är att slutligt omhänderta sådant miljöfarligt avfall som industrin själv inte kan ta hand om. SAKAB:s behandlingsmonopol gäller bara detta avfall och kan således inte anses utgöra något hinder för industrin att utnyttja egna behandlingsresurser. När det gäller Per Israelssons frågor om utsläppen från den tilltänkta centrala behandlingsanläggningen och om utformningen av regionala uppsamlingscentraler för miljöfarligt avfall vill jag erinra om att miljöskyddslagen gäller i fråga om sådana anläggningar. Detta innebär bl.a. att olägenheter från en anläggning skall så långt det är möjligt förebyggas eller avhjälpas. Jag kan inte i detta svar föregripa regeringens kommande ställningstaganden i det tillståndsärende som nu är aktuellt. Jag vill dock framhålla att vid den prövning som sker enligt miljöskyddslagen berörda kommuners intresse av ett gott miljöskydd självfallet skall beaktas. Med anledning av Per Israelssons fråga om ekonomisk kompensation till kommunerna vill jag påminna om att kommunernas uppgift i sammanhanget är att svara för att det miljöfarliga avfallet samlas in. Detta sker formellt genom en utvidgning av det kommunala renhållningsmonopolet. Kommunen har rätt att ta ut sina kostnader för hanteringen av miljöfarligt avfall av den som lämnar avfallet i likhet med vad som gäller för den kommunala hanteringen av annat avfall. Uppgiften att samla in det miljöfarliga avfallet torde därför inte komma att innebära någon ekonomisk belastning för kommunerna. Någon kompensation från statens sida till kommunerna är följaktligen inte aktuell.

Herr talman! Dansk TV visade häromkvällen ett skakande reportage från USA om bristande omhändertagande av miljöfarligt avfall. I vissa områden var skadorna så stora och hälsoriskerna inte bara misstänkta utan så påtagliga att staten tvingats köpa upp åtskilliga fastigheter för att de av gifterna berörda skulle kunna flytta därifrån. Så illa är det inte i vårt land, eftersom vi har uppmärksammat farorna tidigare. Problemet växer emellertid också här, och min interpellation väcktes för att jag önskade få klarhet i vad som skall ske. Jag tackar därför jordbruksministern för svaret, som jag mot bakgrund av de förhållanden som nu råder här i Sverige finner vagt men inte utan intresse. I huvudsak hänvisar jordbruksministern till att frågan bereds av regeringen. Det har den gjorts från och till under lång tid. Vi är inne i en avfallscirkel som nästan börjar lukta. Vid en interpellationsdebatt i riksdagen i november förra året sade jordbruksministern att det är mycket angeläget att beslut om behandlingen av det miljöfarliga avfallet kan fattas så snart som möjligt. Vi är alltså överens om att det brådskar med beslut. Frågan är om vi också är överens om att frågan har kört fast. Propositionen, som bifölls av riksdagen i maj 1975, kan vad avser det miljöfarliga avfallet sammanfattas i följande punkter. För att man skulle kunna skapa bättre betingelser för kontroll och omhändertagande av miljöfarligt avfall föreskrevs att sådant avfall skulle omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet, i den mån det inte återvanns eller oskadliggjordes vid den anläggning där det uppkom. Regeringen räknade också med att renhållningsmonopolet för miljöfarligt avfall skulle vara infört i hela landet inom fem år, dvs. 1980 — vilket det också är. Företagare ålades att årligen lämna uppgift om art, sammansättning, mängd och hantering beträffande miljöfarligt avfall som uppkommer i resp. verksamhet. Det visade sig sedan att det inte var möjligt att göra sådan rapportering årligen, men viss rapportering har skett. Ett behandlingsföretag inrättas — enligt propositionen — som i princip får ensamrätt till behandling och långtidslagring av miljöfarligt avfall. Staten skall ha ett dominerande inflytande. SAKAB bör utgöra stommen i det nya bolaget. Behandlingsföretaget har skyldighet att ta emot allt miljöfarligt avfall som insamlas inom det kommunala monopolet. Regeringen prövar om andra än behandlingsbolaget skall yrkesmässigt få ta hand om miljöfarligt avfall. Och det är det avfallet som nu ökar i Sverige. Det finns utspritt på massor av industrier i väntan på att behandlas, oskadliggöras eller slutgiltigt förvaras. SAKAB:s tre anläggningar, som t. v. skall ta hand om miljöfarligt avfall, finns i Lövsta utanför Stockholm, i Norrtorp utanför Kumla och i Göteborg. Man kan räkna med att SAKAB —- förutom avfallsoljan — tar emot ca 20 000 ton miljöfarligt avfall per år. Men hur mycket därutöver av landets farliga avfall som tas om hand resp. lagras av industrin själv, hamnar på tippar e. d. saknas det i dag kunskap om. Åtskilligt avfall skickas, som jordbruksministern sade i sitt svar, utomlands. Enligt vissa uppgifter lär en delt.o.m. brännas på havet utom synhåll från den svenska kusten. Emellertid har svårigheterna accelererat i och med att det har blivit svårare att få skicka avfallet till Danmark , Tyskland, Frankrike eller England , som är våra traditionella mottagarländer, och dessutom Lövstaanläggningens tillstånd går ut vid kommande årsskifte. Under tiden lagras avfallet. Den centrala anläggningen finns inte. Litet historia, herr talman. Redan i början av mars 1977 — dvs. mindre än två år efter riksdagens beslut — fann SAKAB att den bästa platsen för en central behandlingsanläggning skulle vara Norrtorp. I december samma år informerades den lokala befolkningen av SAKAB och Kumla kommun. Under januari månad nästa år kom Cementas försök i Stora Vika in i bilden. Efter koncessionsansökan med kompletteringar m.m. tillstyrkte länsstyrelsen i Örebro län och Kumla kommun SAKAB:s ansökan om koncession i Norrtorp. Detta skedde i slutet av maj 1978. Under sommaren och hösten 1978 fortsatte ärendet att behandlas fram och tillbaka hos olika myndigheter. Bl. a. tillsattes en utredare, som skulle göra en ekonomisk jämförelse mellan de två alternativen, Norrtorp resp. Stora Vika. I början av februari 1979 undertecknades exploateringsavtal mellan Kumla kommun och SAKAB. Och i februari och mars besvärade sig naturvårdsverket över koncessionsnämndens beslut angående befintlig och utökad verksamhet m.m. vid SAKAB i Norrtorp. Nu var folkopinionen i full gång. Protestmöten hölls, uppvaktningar gjordes och det skrevs spaltmeter i pressen, främst givetvis i den lokala pressen. Under våren ändrade Kumla kommun delvis inställning, man började bli tveksam till anläggningen. Och debatten fortsatte. Den 22 maj tillsatte jordbruksdepartementet en utredare för att titta på en lämplig lokalisering av den centrala behandlingsanläggningen. Samtidigt lugnade debatten ner sig. Avfallsberget växte, och man väntade på utredarens förslag. Utredarens förslag ändrade ingenting — Norrtorp var och förblev den bästa lokaliseringen. Remisstiden har gått ut och det kommunala vetot består. Om SAKAB totalt kan ta emot en tiondel av de 500 000 ton som tillkommer per år, är situationen sådan i dag att väntetiderna blir allt längre för det avfall som industrin vill bli av med. Vilka garantier har vi för att avfallet under tiden lagras på ett tillfredsställande sätt? I pressen och andra massmedia har givits exempel på industrier som till varje pris vill bli av med - Nr 105 sitt avfall, som accepterat det kommunala monopolet och som räknat med att Onsdagen den avfallet skulle tas om hand av SAKAB. I stället får man lagra tunna efter 19 mars 1980 tunna utan att samhället kan göra någonting. Därför har SAKAB skapat de här anläggningarna för temporär lagring. Om behandlingen Men också detta blir allt svårare. När man hittat någon lämplig byggnad för — qv miljöfarligt förvaring, har händelseförloppet blivit det att man först presenterar förslaget avfall för kommunen, som ställer sig positiv. Sedan börjar pressen, lokaloch rikspress, att skriva nyhetsnotiser. Lokala opinionsgrupper börjar agera, och debatten är i full gång. Kommunen ändrar inställning och SAKAB drar sig tillbaka. När det gäller det senaste alternativet, och det hittills kanske bästa, Falkenberg, har man köpt en fastighet med lagerbyggnad och gjort en anmälan till länsstyrelsen i Hallands län. Remisstiden gick ut vid årsskiftet, men kommunen begärde förlängning. I övrigt är mönstret detsamma som vid tidigare förhandlingar. Så har det kommunala renhållningsmonopolet trätt i kraft, vilket naturligtvis innebär att industrins ansträngningar för att lagra och ta hand om avfallet minskar. Nu säger jordbruksministern: Frågan bereds i regeringen. Jag har, herr talman, inte lyckats få klarhet i om regeringen har möjlighet att sätta sig över det kommunala vetot, och jag skulle vara tacksam om jordbruksministern här klargjorde om regeringen har möjlighet att besluta om lokalisering av en anläggning till en kommun som motsätter sig detta. Jag tror inte att regeringen har den möjligheten, men om så är fallet vore jag glad att få det bekräftat av jordbruksministern. Inte heller kan regeringen under den här beredningen föreslå en annan plats för byggande av en central avfallsanläggning utan att den ifrågavarande kommunen måste ge sitt tillstånd. Hur skall regeringen klara sig ur den återvändsgränden? Det kan inte bara vara fråga om en sedvanlig lugn beredning inom departementet. Herr talman! Orsaken till att jag ställde min andra fråga var dels detta problem, dels den skrivelse som kommit regeringen till handa från Sveriges Kemiska Industrikontor. Jag har inte missförstått monopolet. Men låt mig här citera ur propositionen 1975:32: ”Tlikhet med det stora flertalet remissinstanser anser jag det nödvändigt att samhället nu tar över det organisatoriska ansvaret för det slutliga omhändertagandet av miljöfarligt avfall genom att inrätta det av behandlingsgruppen föreslagna behandlingsföretaget. Endast härigenom kan enligt min mening garantier skapas för att allt miljöfarligt avfall blir omhändertaget och att detta sker på ett från hälsooch miljösynpunkt tillfredsställande sätt. Jag föreslår sålunda att regeringen bemyndigas meddela de föreskrifter som behövs för att tillförsäkra behandlingsföretaget en principiell ensamrätt att behandla och långtidsförvara miljöfarligt avfall.” Av propositionen framgår också att det endast är mot den som avser att 13 upprätta egen behandlingsrörelse som monopolet riktar sig. Och nu läser jag, apropå mitt ”missförstånd”, i jordbruksministerns svar: ”SAKAB:s uppgift är att slutligt omhänderta sådant miljöfarligt avfall som industrin själv inte kan ta hand om.” Detta står inte i propositionen. — Återigen till svaret: ”SAKAB:s behandlingsmonopol gäller bara detta avfall och kan således inte anses utgöra något hinder för industrin att utnyttja egna behandlingsresurser.” Jag väntar, som jordbruksministern förstår, på ett förtydligande av den konfrontation jag här märker mellan jordbruksministerns svar och riksdagens uttalande med anledning av proposition 1975:32. För det första vill jag ställa frågan: Vidhåller jordbruksministern att för långvarig lagring av miljöfarligt avfall gäller SAKAB:s monopol odelat? Jag anser själv, inte minst mot bakgrund av vad som hänt i Teckomatorp, att så bör vara fallet. För det andra: Hur tolkar jordbruksministern orden ”principiell ensamrätt”? Och för det tredje: Behöver vi över huvud taget under 1980-talet en anläggning sådan som den som är planerad? Jag syftar då på den skrivelse från Kemikontoret som kommit regeringen till handa och som nu remissbehandlats.

Inte minst spelar de ekonomiska faktorerna en stor roll. Förräntningen av de ca 150 milj.kr. som skall investeras i en central mottagningsanläggning kommer att kräva mycket höga mottagningsavgifter. Redan nu tar SAKAB enligt uppgift ut 2 750 kr. per ton trögflytande, halvfasta och fasta produkter, medan det inom EG-området är normalt med 1 500-1 600 kr. per ton. Erinras bör också om att när riksdagen 1975 antog förordningen om miljöfarligt avfall förväntade industrin sig att man skulle ta till vara de kunskaper som fanns inom industrin och att anläggningen skulle komma till stånd utan dröjsmål liksom att kostnaden skulle bli rimlig. Dessa förväntningar har inte infriats. Jag vill alltså fråga: Innebär jordbruksministerns svar att industrin har rätt att bygga egna behandlingsanläggningar utanför den befintliga industrin eller i anslutning till den, vilka då kan samverka och ta hand om avfallet från flera olika, kanske likartade industrier? Det är egentligen en rätt begränsad mängd miljöfarligt avfall som behöver tas om hand för renodlad, extern destruktion, om man positivt utnyttjar så mycket som möjligt av avfallet. Därför sägs att en centralanläggning av den dimension som hittills är planerad är onödig. En detaljerad genomgång av resultaten av 1978 års riktade avfallsdeklaration från olika industrier och företag ger stöd åt denna bedömning.

Främst gäller det förbrukade lösningsmedeloch petroleumprodukter. Dessutom finns trots allt effektiva anordningar utomlands. Nu sker det intressanta att institutet för vattenoch luftvårdsforskning, som enligt 1975 års proposition har ansvaret för forskningsoch utvecklingsarbete för att finna nya behandlingsmetoder, i stort sett instämmer i Kemikontorets åsikter. IVL framhåller att risken med miljöfarliga avfall är snarare transporten än förbränningen. Man kan då fråga sig, säger man, om inte transporterna borde begränsas genom att behandlingen skedde regionalt. Jag vore tacksam om jordbruksministern också ville göra en värdering som tar hänsyn till riskerna med transporter kontra fördelen med en central behandlingsanläggning. En regional behandlingsanläggning skulle medföra att de mindre kvantiteterna av svårdestruerat miljöfarligt avfall skulle kunna transporteras under en starkare kontroll. IVL säger också att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att bygga upp en rad av regionala behandlingsanläggningar. Runt om i Sverige finns ett stort antal kommunala och industriella förbränningsanläggningar, som redan i dag förbränner avfall av samma typ som det är frågan om eller som skulle kunna göra det efter mycket måttliga förändringar. Genom ett ökat utnyttjande av dessa anläggningar skulle transporterna av miljöfarligt avfall drastiskt kunna minskas. Här vill jag gärna fråga jordbruksministern om den utredning som nu ser över transporterna av miljöfarligt avfall tar hänsyn till möjligheterna att minska transportlängderna genom att man har regionala behandlingsanläggningar. Ett ökat utnyttjande av dessa regionala kommunala och industriella förbränningsugnar fordrar naturligtvis ett samordnings arbete, så att avfallsproducenterna kan finna den bästa möjliga behandlingsanläggningen för sitt avfall. Det här samordningsarbetet underlättas i hög grad genom införandet av det kommunala avfallsmonopolet och av den viktiga roll länsstyrelsernas naturvårdsenheter har i detta arbete. Det svårdestruerade avfallet måste däremot behandlas i en mycket kvalificerad behandlingsanläggning — det tror jag vi är överens om. På grund av att kvantiteterna blir små kan man ställa stränga krav. Jag vill här erinra om vad Per Israelsson har frågat om i sin interpellation. Utformningen av den anläggning som vi ändå behöver — låt vara att den kan bli av mindre format — måste naturligtvis utredas med dessa förutsättningar. Sammanfattningsvis kan man väl säga att kommunala och industriella anläggningar används i ökad omfattning för destruktion av avfall. Dessutom har vi avfallsbörsen som kan utökas till att förmedla avfall till olika regionala eller centrala behandlingsanläggningar. Bör man vidare inte i stället utreda möjligheterna av en central, mycket kvalificerad behandlingsanläggning för fast avfall. Självfallet måste också behandlingen av avfall kopplas intimare till forskning rörande avfallens miljörisker och utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Kvalificerade behandlingsmöjligheter för flytande avfall finns faktiskt redan i landet, varför behandlingen av det avfallet skulle kunna starta omedelbart. Avslutningsvis vill jag säga följande: Har inte utvecklingen, de stigande oljepriserna, den ökade internationella konkurrensen, förbättrade processtekniker och ett ökat miljömedvetande hos medborgarna gjort att vi vuxit ifrån proposition 32 från år 1975? Att i dag, 1980, börja planera och bygga en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall på förslag från 1975 måste vara detsamma som om en industri i dag skulle investera i maskiner som var fem år gamla. SAKAB:s uppgift är att slutligt omhänderta sådant avfall som industrin själv inte kan ta hand om. Herr talman! Jag hoppas att jordbruksministern här skall kunna svara på de frågor jag ytterligare ställt. Jag bedömer denna sak som utomordentligt viktig.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation — ett svar som av naturliga skäl inte kunnat bli fullständigt, eftersom vissa frågor är under övervägande inom regeringen. Vad gäller svaret på min första fråga, om storleken av utsläppen från en tilltänkt behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall, så hänvisar jordbruksministern endast till miljöskyddslagen. Denna lag är så pass allmänt formulerad att det knappast är till fyllest att hänvisa till den för att ge svar på den fråga som jag ställt. Frågan gällde om man var beredd att i detta speciella fall, då alla kommuner så att säga slår ifrån sig när det gäller att ta emot den här anläggningen, tillämpa miljöskyddslagen extra hårt. Den formulering som används i lagen och som också finns i svaret ger såvitt jag kan se utrymme för en sådan tillämpning. I diskussionen kring behandlingsanläggningen och i den utredning om alternativ lokalisering som gjorts har kustlokalisering figurerat. Det resonemanget bygger på ett tänkande som jag brukar kalla för utspädningsfilosofi, och jag anser resonemanget vara ohållbart, om man vill se på frågan långsiktigt. Min uppfattning är att man skall kunna ställa sådana krav och ta fram sådan teknik att viss anläggning inte skall begränsas i sin lokalisering av de miljöstörningar den befaras kunna ge upphov till. Jag har drivit denna linje i olika sammanhang då det gällt att förespråka industrilokalisering också till det svenska inlandet, där jag ju själv bor. Det skall rätt starka skäl till för att jag skall ändra mig på den punkten i vad gäller vissa särskilda fall. Är då SAKAB:s behandlingsanläggning ett sådant fall? Jag vill helst inte tro det. Men kan inte SAKAB på ett övertygande sätt visa att utsläppen, och därmed miljöstörningarna, blir så små att anläggningen kan placeras i vilken kommun som helst i landet, ja, då kommer resonemanget om kustlägen och vindförhållanden in i bilden, och resonemanget har hamnat inom ”utspädningsfilosofin”. Dit hör också frågan om höga skorstenar och liknande, som kan ge upphov till miljöstörningar. All diskussion hittills har rört sig om en enda anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. Jag vill i den här debatten också ställa frågan om man hela tiden varit övertygad om att den bästa lösningen var en enda anläggning. Man kan ju tänka sig flera och därmed mindre anläggningar som var för sig är specialiserade på vissa typer av kemiskt riskavfall. Genom en sådan specialisering skulle sannolikt möjligheterna till återvinning av kemikalier bli större än om man sammanför allt till en anläggning. Å andra sidan kan ekonomiska skäl och kompetensskäl tala för samling till en enda och större anläggning. Ingvar Widén sade ju f. ö. vid den presskonferens som hölls på jordbruksdepartementet, då hans utredning var färdig, att man bara hade haft att överväga en enda lokalisering och alltså inte flera. Jag är själv verksam inom organisk-kemisk industri, när jag inte är här i riksdagen, och har mångårig erfarenhet av hantering av kemikalier och även kemiskt avfall. En fråga som jag, med grund i denna min erfarenhet, tagit upp i motiveringen i min interpellation är märkning av kemiskt avfall. All erfarenhet pekar mot att just märkning av kemikalier är mycket viktig. Blir märkningen av ett avfall, som kanske uppkommit tillfälligt, inte bra utförd redan från början riskerar man att avfallet blir liggande, märkningen utplånas eller blir otydlig. Till slut, sedan det gått en tid, vet ingen vad de aktuella avfallskärlen egentligen innehåller. Därför är det synnerligen viktigt att det nya märkningssystemet för kemiska produkter, som det ju skall bedrivas en informationskampanj om under budgetåret 1980/81, också får genomslag då det gäller märkning av kemiskt riskavfall. Även om den här märkningen får ett bra genomslag kommer det ändå att inträffa av och till att avfall levereras med dålig eller obefintlig märkning. Därför måste en behandlingsanläggning ha tillgång till dels kompetent analyspersonal, dels de laboratorieresurser som behövs för att säkert kunna fastställa vad ett visst avfall innehåller.

Det måste gälla ända från den industri där avfallet uppkommer, under vidare hantering och transport till behandlingsanläggningen och inte minst i själva behandlingsanläggningen. Jag är av den uppfattningen att de beslut som riksdagen fattade 1975 beträffande miljöfarligt avfall var riktiga, att Sverige behöver en behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall i samhällelig regi och att vi behöver den snart. Men denna anläggning får inte redan från början komma i vanrykte. Därför måste vi ställa hårda krav på den och använda den bästa tillgängliga teknik och bygga anläggningen så flexibel att nyare teknik efter hand kan tillföras utan för stora ingrepp eller kostnader. Herr talman! Det har ställts många frågor här, och tyvärr måste jag skarva på med ytterligare några. I något fall sammanfaller mina frågor med Ingrid Sundbergs. 1. Har man vid de övervägningar som gjorts och som nu görs inom jordbruksdepartementet entydigt stannat för endast en större anläggning, eller har man allvarligt övervägt flera mindre och i så fall specialiserade anläggningar? 2. Har man i någon avgörande grad vägt in också återvinningsfrågorna då det gällt att planera en anläggning för miljöfarligt avfall? Som Ingrid Sundberg nämnde blir ju återvinning allt viktigare när oljan blir dyrare. Jag ser också en möjlighet att minska avfallsmängden genom attt.ex. industrier som handskas med lösningsmedel själva tar ut de delar som går att återvinna, innan avfallet levereras. Därigenom minskar ju avfallsmängden. 3. Är man då det gäller en behandlingsanläggning för miljöfarligt kemiskt avfall beredd att tillämpa miljöskyddslagen så hårt och använda en sådan teknik att inlandslokalisering blir klart möjlig? Däri ligger väl också möjligheten att komma runt det kommunala vetot och finna någon kommun som verkligen är beredd att acceptera lokalisering av en sådan anläggning. 4. På min fråga nr 2 i interpellationen kan jag inte se att jag fått ett fullständigt svar. Jordbruksministern hänvisar visserligen till mi'jöskyddslagen, men skall SAKAB ha sina sex mottagningsstationer kvar i framtiden? Är man i så fall beredd att sköta dem på ett sådant sätt att kritik i fortsättningen inte behöver befaras? Slutligen: På min sista fråga i interpellationen om kommunernas kostnader för det miljöfarliga avfallet svarar jordbruksministern att kommunerna skall täcka sina kostnader genom avgifter från dem som frambringar avfallet. Ingrid Sundberg har ju nyss varit inne på att dessa avgifter kan bli höga. Då ökar risken för att avfallet inte levereras utan hamnar ute i naturen. Vi har i mitt län exempel på att man har lagt farliga kemikalier i grusgropar. Dess bättre har detta upptäckts i god tid. Det finns också i mitt län exempel på att man har bränt kablar i grusgropar, vilket förorsakat störningar i miljön. Sådant skulle alltså kunna bli följden om det blev höga kostnader. Jag tror att om vi skall ta ut de verkliga kostnaderna, så måste det ske en mycket noggrann kontroll, så att sådana här händelser inte upprepas.

Herr talman! Ingrid Sundbergs omsorg om miljön och klagan över att inget har hänt, som första delen av hennes anförande ägnades åt, tycker jag inte går ihop med hennes slutledning, där hon hävdar att industrin har möjligheter att ta hand om allt avfall — och göra det till lägre kostnader. Att det här ärendet har tagit lång tid håller jag med om. Jag erinrar om att vi 1977 hade en liknande debatt i denna kammare. Ingrid Sundberg var då stark förespråkare för att man skulle behandla det här avfallet i cementugnar. Jag tog fasta på vad fru Sundberg anförde i debatten. Vi hade en lång utredning, som också tog tid, om möjligheten att använda den nedläggningshotade cementfabriken i Stora Vika. Tyvärr ställde inte industrin upp på en diskussion där det var möjligt att komma överens om ekonomin i detta projekt. Därav kan man dra slutsatsen att vad som sägs här om industrins möjligheter och vilja inte alltid överensstämmer med de praktiska erfarenheter man får när man går in i en slutdiskussion. Rent allmänt vill jag säga att denna fråga är besvärlig, eftersom kommuner inte av egen vilja ställer upp och tar emot den här anläggningen. Alla säger sig här i landet vilja värna om miljön och skapa en bättre miljö. Men när det gäller regionala depåanläggningar och centrala avfallsbehandlingsanläggningar, då säger man nej. Då är inte miljömedvetandet lika stort. Och så kan vi naturligtvis inte ha det. Med detta vill jag säga att regeringen kommer att fatta ett beslut i den här frågan inom de närmaste månaderna. Jag menar också att vi måste ha en central avfallsbehandlingsanläggning för hela landet. Därmed har jag avvisat fru Sundbergs tankar att det skulle vara lämpligt och möjligt att industrin tar emot allt avfall. När det gäller de konkreta frågorna vill jag säga att praktiskt taget alla industrier och behandlingsföretag som har sökt tillstånd av regeringen att ta hand om en del avfall har fått det. Kommunerna har rätt att vid sidan av SAKAB långtidslagra miljöfarligt avfall. Industriföretagens rätt att lagra avfall prövas enligt miljöskyddslagen. Ett industriföretag får givetvis behandla eget avfall. Men företaget får också lämna ifrån sig avfallet till ett annat företag — under förutsättning att detta är möjligt och man har fått tillstånd. Om egna behandlingsanläggningar skall få användas är en fråga som måste prövas från fall till fall, naturligtvis bl.a. med hänsyn till samhällsekonomiska bedömningar. Det får inte bli så att vi bygger en central avfallsbehandlingsanläggning och att man till den bara fraktar det avfall som är mycket kostsamt att behandla. Det får alltså inte vara så att man bara plockar russinen ur kakan och överlämnar enbart det svåra avfallet till denna anläggning. I de ekonomiska kalkylerna för anläggningen måste man ju kunna räkna med att detta avfall, som innehåller en mängd värmekalorier, också skall kunna driva anläggningen som sådan. Problemet i dag är att finna den absolut lämpligaste platsen för denna anläggning utifrån de diskussioner som har förekommit. En utredning, som har varit sysselsatt med detta problem, har pekat ut Norrtorp som den lämpligaste platsen, medan den miljövårdande myndigheten i detta land, naturvårdsverket, fortfarande anser Gävle vara ett bättre alternativ. Nu är remissomgången slut, och regeringen kommer att ta ställning. Vi kan inte leva med den situationen att vi inte tar hand om det avfall som produceras. Transporterna av detta avfall har nämnts som ett argument för att det skall finnas flera anläggningar. Men det är ju i princip ofarligare att transportera avfall till en central behandlingsanläggning än att transportera den ursprungliga produkten till industrin, ur vilken alltså detta avfall uppstår. Den produkt som man forslar till industrin är mycket mer koncentrerad än det avfall man transporterar därifrån. Ur den synpunkten är transporterna av avfallet inte lika miljöfarliga som transporterna av de rena produkterna. Låt mig säga till Per Israelsson att jag är beredd att ge de garantier som är möjliga att ge. Det är möjligt att regeringen, när den tar slutlig ställning i detta ärende, kommer att utfärda ytterligare restriktioner. Det går kanske att finna en teknik som skapar bättre garantier för väldigt små utsläpp. Alla möjligheter till återvinning skall naturligtvis tas till vara. Men det avfall som blir kvar måste ju tas om hand i en anläggning eller deponeras på ett sätt som medför så små miljörisker som möjligt. Bl. a. det talar för en enda central anläggning och en så liten förbränning som möjligt ute hos industrierna, såvida de inte kan visa samma fina förbränningsresultat och garantera samma säkra deponering som en centralanläggning kan göra. Min uppfattning är således, herr talman, att vi skall ha en central anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. Regeringen kommer inom de närmaste månaderna att fatta ett beslut om det.